Herr talman! Propositionens syfte med de föreslagna reglerna om ägaransvar för parkeringsförseelser är ju att minska antalet parkeringsförseelser. Om det syftet är majoriteten och minoriteten i utskottet uppenbarligen ense. Frågan gäller alltså vilket som bäst gagnar detta syfte: propositionens lösning eller det förslag som reservanterna lägger fram på en punkt, nämligen när det gäller uthyrning av bilar. Om en person hyr en bil och felparkerar den, kan enligt propositionens förslag ägaren av bilen, alltså den som har hyrt ut bilen, komma att få betala parkeringsböterna. Den som hyr bilen vet, att om han felparkerar bilen så blir inte han utan uthyraren betalningsskyldig, om det inte kan utrönas vem som gjort sig skyldig till felparkeringen. Precis som nu är fallet med ägare av bil kan ju även den som har hyrt bilen slippa undan böter genom att säga att det inte var han som använde bilen vid tillfället. Kan man inte bevisa att det var han som använde bilen så kan man inte heller döma honom för felparkering. Då blir det alltså enligt propositionens förslag den som hyr ut bilen som får betala böterna. Jag anser att detta inte är något effektivt medel för att avhålla den som har hyrt bilen från att felparkera. Om däremot enligt reservanternas förslag den som har hyrt bilen får samma ansvar som ägaren vid felparkering och får betala parkeringsböterna, då är det uppenbarligen större anledning att tro att han undviker att parkera fel, eftersom påföljden då drabbar honom själv. Frågan om att uthyraren skall höja sina taxor är väl för det första av begränsat intresse, eftersom det här är fråga om att minska felparkeringarna, och för det andra säger även utskottet att uthyraren inte kan ta ut de böter som han får betala av den som hyrt bilen. Det skulle ju strida mot principen att man inte får flytta över ett straffrättsligt ansvar på en annan person. Skillnaden är alltså, herr talman, att med reservanternas förslag får den som hyr bilen ett personligt intresse av att undvika felparkering därför att han själv drabbas av böterna, om han felparkerar. Men enligt propositionens förslag får han precis som ägarna nu stora möjligheter att undgå parkeringsböterna. Då ställer jag frågan: Vilket av dessa två system är bäst ägnat att leda till den åsyftade minskningen av parkeringsförseelserna? Jag tycker, herr talman, att svaret är rätt klart. Det måste vara effektivare att lägga ansvaret på den som hyr bilen. Jag kan inte finna annat än att det måste vara ett i och för sig förklarligt förbiseende i propositionen. Jag tycker att tredje lagutskottet skulle ha kunnat rätta till detta. Jag tror inte att det hade blivit några politiska förvecklingar mellan kommunikationsministern och tredje lagutskottets majoritet om så hade skett. Det är naturligtvis glädjande att herr Karlsson säger att om farhågorna visar sig vara berättigade så kommer en rättelse till stånd. Men varför inte göra denna rättelse redan nu? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Varför vi inte gör denna rättelse redan nu, herr Ernulf, sammanhänger med att vi är övertygade om att det system som föreslås i propositionen är tilltäckligt för att klara detta problem. Sedan vill jag säga till herr Ernulf att ju ändå inte den som hyr bilen är fullständigt oansvarig. Det är han som har fört bilen, och det är han som i första hand skall erlägga böterna. Skulle det emellertid visa sig att det är oklart — om man inte genom en undersökning kan få fram det verkliga förhållandet — blir det givetvis uthyraren som får betala. Men det drabbar, herr Ernulf, den som vid tillfället har fört bilen, under förutsättning att man kan bevisa vem det är. I det fallet är det ingen skillnad mot det system som vi förordar i andra avseenden. Det här är en konsekvens av det beslut som föreslås för andra medborgare. Till herr Axel Andersson vill jag säga att det var en mycket långsökt historia som han drog. Det är väl inte så folk i allmänhet ringer och inregistrerar bilar på andra människor, och om de gör det så kommer väl det verkliga förhållandet att visa sig så småningom. Om exempelvis herr Axel Andersson skulle inregistrera en bil på mig och jag får ett skattekvitto från länsstyrelsen som visar att jag skall betala bilskatt, är det självklart att jag opponerar mig och säger att jag inte har någon bil med ifrågavarande nummer, och då får det bli en undersökning om hur det i verkligheten ligger till. Det här är ju ett exempel som möjligen kan existera i tankevärlden men knappast i realiteten. Vi skall väl akta oss för att dra upp sådana ting i den här diskussionen. Det är möjligt att ett kryphål finns i lagen, men det är över huvud taget ingen anledning att försöka ändra på detta. Om vakna människor blir krävda på bilskatt och inte har någon bil är det klart att de opponerar sig. Herr Axel Anderssons exem pel är teoretiskt, det har ingen praktisk betydelse.
Herr talman! Först vill jag säga att vi som stöder reservationen naturligtvis anser att propositionen är ett steg i rätt riktning. Vi tycker emellertid att man har lämnat en lucka i förslaget som borde täppas till. Herr Göran Karlsson säger att det föreslagna systemet är till fyllest och påpekar att den som hyr en bil i första hand drabbas av parkeringsböter, nämligen om det kan bevisas att det var han som parkerade fel. Detta är alldeles riktigt. Det är nuvarande system som departementschefen har funnit otillfredsställande därför att ägaren av bilen undgår ansvar genom att helt enkelt påstå att han inte kan erinra sig om det var han som förde bilen. Propositionen och utskottsmajoritetens förslag lämnar nu samma möjlighet att undgå parkeringsböterna för den som hyr bilen genom att denne säger att han inte minns om det var han som förde bilen vid tillfället i fråga. Reservanterna menar att den möjligheten skall betas den som hyr bilen, på samma sätt som man enligt propositionens förslag hindrar ägaren att använda denna metod för att slippa parkeringsböter. Reservanternas förslag är alltså bara ett fullföljande av propositionens tankegång för att undanröja möjligheterna att smita från parkeringsböter inte endast för ägaren — som propositionen föreslår — utan även för den som hyr bilen.
Herr talman! Herr Göran Karlsson påstod att den lucka i lagen som jag påvisat inte har någon betydelse. Han kunde inte tänka sig att det över huvud taget i sinnevärlden kunde finnas något exempel på detta. Herr Göran Karlsson kan ju fråga den fru i Göteborg som jag nämnde, som hade fått en Saab inregistrerad i sitt namn, om vad hon tänkte när myndigheterna lade beslag på en del av de pengar som hon skulle få i återbäring på skatten. Nog måste hon ha känt det litet besvärligt. Det är inte ett enstaka exempel. Ett par dagar senare kunde man i tidningarna läsa om Tommy Blom, också från Göteborg, som plötsligt får veta att han är ägare till en bil. Han gjorde som herr Karisson påstod att han skulle göra om jag hade inregistrerat en bil i hans namn, han protesterade. Men vad hände? Jo, kronofogdemyndigheten tog 175 kronor i införsel på hans lön. Man kan naturligtvis påstå att sådant är ovanligt, men det förekommer. Nu har det kanske inte direkt med denna fråga att göra, men om förslaget blir genomfört — och det blir det ju — att ägaren har ansvaret för alla felparkeringar och annat, så kan det locka ytterligare personer som vill skoja att utnyttja denna lucka i lagen. Jag har velat framhålla detta därför att jag hoppas att någon i justitiedepartementet läser detta — jag är inte alldeles säker på att man brukar göra det, men hoppas kan man ju alltid — och att man där gör något för att täppa till denna lucka i lagen.
Herr talman! Den fråga som här diskuteras, d.v.s. huruvida man skulle göra undantag från propositionens huvudsakliga innehåll när det gäller uthyrningsbilar, bör väl ses från den utgångspunkten att uthyrningsverksamheten har sin motsvarighet i andra sammanhang, även om fallen i övrigt inte liknar varandra. Vi har ju firmor som kanske äger både 50 och 100 bilar. Det finns anställda som kör dessa bilar. Man kan med viss sannolikhet dra en parallell mellan uthyrningsverksamhet och verksamhet i denna form. Vi skall alltså ha klart för oss att vi rör oss inom ett relativt stort område — vi har de som bara har sin egen bil att ta ansvar för, och vi har firmabilsverksamheten. Det sistnämnda har en viss parallell med uthyrningsverksamheten.

Herr talman! Herr Göran Karlssons uttalande att propositionens förslag garanterar att böterna betalas är i och för sig riktigt; även reservanternas förslag garanterar att böterna betalas. Men som jag försökte framhålla i mitt första anförande så är det väsentliga inte att staten skall få in så mycket parkeringsböter som möjligt, utan vilket system som bäst är ägnat att begränsa antalet parkeringsförseelser. Jag vidhåller att det är ett bättre system att den som hyr bilen vet med sig att om bilen felparkeras medan han hyr den så får han svara för detta, även om det inte kan bevisas att det är han som ställt bilen fel. Jag anser inie att uthyrningsbolaget genom avtal kan ålägga den som hyr bilen att betala böterna för uthyrningsbolaget. Ett sådant avtal skulle enligt min mening strida mot svenska rättsprinciper. Men det måste vara riktigast att den som frestas att parkera bilen fel vet med sig att han själv får betala böterna och inte någon annan. Till statsrådet Norling vill jag säga att jämförelsen mellan de anställda chaufförerna och den som hyr bilen inte stämmer riktigt. Den som hyrt en bil av ett uthyrningsbolag för en bestämd taxa, har därmed klarat av det ekonomiska mellanhavandet med uthyrningsbolaget och har ju ingen press på sig om han frestas parkera fel. Däremot är förhållandet annorlunda mellan de anställda chaufförerna och deras arbetsgivare. Om arbetsgivaren får alltför många bötesbelopp att betala för parkeringsförseelser från chaufförernas sida, har han ju möjlighet att vända sig mot chaufförerna och säga till dem att så här får det inte fortgå. Någon motsvarande möjlighet har inte uthyrningsbolagen. Jag hade hoppats att statsrådet skulle förklara att propositionens förslag innehåller ett litet förbiseende i fråga om den som hyr en bil och att det, som utskottet säger, skall rättas till om olä genheterna blir påtagliga. Då hade man kunnat hoppas på att felet skulle kunna rättas till, om inte nu så dock nästa år. att enligt hans uppfattning flertalet röstat för ja-propositionen.

Herr talman! Den proposition som tredje lagutskottet har behandlat går ut på att kollektiv busstrafik i vissa fall skall kunna övertagas av kommunerna. Näringslivet har stor betydelse för människorna ute i bygderna och det måste få utvecklas på ett normalt sätt för att de mindre tätorterna och landsbygden skall kunna leva vidare. Detta kan vi inte bortse ifrån. Om näringslivet ute i bygderna skall kunna utvecklas normalt måste det finnas ett kollektivt trafiksystem som fungerar. Det måste vara så utformat att normala förbindelser kan upprätthållas inom hela landet. SJ gör vissa nedläggningar av linjer vilka som sådana ej är lönande. Dessa indragningar löser inga problem för näringslivet i en bygd. Det måste bli en samkörning inom landet som fungerar riktigt både för godstrafiken och för persontrafiken. Jag ifrågasätter huruvida ett förslag av den innebörden löser de trafikproblem som finns inom en rad kommuner. Många människor har inte råd att köpa bil, och de måste enligt min mening ges möjligheter att använda det kollektiva trafiksystemet. Vissa städer och större tätorter har ett lokalt trafiksystem som fungerar inom närområdet. Ofta går dessa busslinjer ekonomiskt dåligt. Ett lokalt trafiksystem inom landsortskommunerna skulle ur lönsamhetssynpunkt inte bära sig. Följden skulle bli högre skatter inom kommu nerna. Vi har i riksdagen beslutat att bidrag skall utgå till vissa olönsamma busslinjer. Jag anser att denna ordning skall gälla inte bara för vissa områden utan omfatta ett för hela landet gemensamt trafiksystem. Enligt min mening skall en samordning ske av vårt kollektiva trafiksystem avseende hela landet. En sådan samordning är nödvändig för att näringslivet inom mindre tätorter och på landsbygden över huvud taget skall fungera på ett normalt sätt. Trafikproblemet inom kommunerna löses inte genom att kostnaderna övervältras på kommunerna. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen A I.

Herr talman!

I propositionen nr 155 möter oss inte ett förslag om ålägganden men väl ett förslag som innebär rätt för kommunerna att under vissa förhållanden överta annans trafiktillstånd, även om företaget är aldrig så bra skött. När kommunen sedan på sin hemställan har fått ett sådant tillstånd blir den skyldig att på begäran av den tidigare innehavaren lösa in de tillgångar som har använts i rörelsen. Men inlösandet blir — och detta förefaller mig vara särskilt groteskt — inte en affär mellan kommunen och linjeinnehavaren, utan här träffas avgörandet av en särskild värderingsnämnd som skall vara gemensam för hela landet, bestående av tre ledamöter som samtliga skall utses av regeringen eller departementschefen. Vi skall observera att någon talan mot nämndens beslut inte får föras. Nämnden blir alltså både första och sista instans. Tredje lagutskottets majoritet har accepterat förslaget i propositionen och hemställer om riksdagens bifall till denna. I en reservation som har fogats till detta ärende yrkas avslag på Kungl. Maj:ts proposition. På åtskilliga håll kommer förslaget att uppfattas såsom en strävan från statsmakternas sida att ytterligare överflytta ansvar och kostnader på kommunerna. Man kan nog inte påvisa att de privata linjeföretagen skulle vara mindre effektivt skötta än de av samhället ägda. Snarare är det tvärtom. Risken för en sämre service är enligt vårt förmenande tämligen stor. Även efter kommunblocksbildningen är många kommuner i de södra landsdelarna små i jämförelse med de flesta av våra Norrlandskommuner. Många privata linjer går i södra Sverige genom mer än en kommun. Ett beslut om kommunalisering — eller tvångsinlösen av annans egendom, som är ett mera adekvat uttryckt för vad det verkligen är fråga om — kan vålla stor förtret för människor i en grannkommun då andra synpunkter beträffande linjesträckning etc. kan framläggas i den kommun som begärt tvångsinlösen. Ur propositionen kan man inhämta att det för närvarande pågår två statliga utredningar, som berör rationaliseringsfrågorna. Den ena är 1968 års bussbidragsutredning, som skall överse formerna för ett nytt system för bidrag till icke lönsamma busslinjer på landsbygden. Den andra, som tillsatts i år, skall lägga fram förslag till åtgärder för att främja en ur samhällsekonomisk synpunkt bättre företagsstruktur inom hela den yrkesmässiga vägtrafiken. Varför nu denna brådska? Kunde man inte med fördel ha inväntat resultaten av de utredningar som pågår? Kanske kommer man där att finna and ra lösningar. Vi reservanter anser också att i de fall då kommunerna finner det med sina intressen förenligt att understödja kollektiv trafik, i den mån den behöver understödjas, sker detta enklast genom bidrag till redan existerande företag. En sådan form kan hållas under kontroll. Den föreslagna metoden för bidragsgivning kan, i den mån den kommer till utförande, i vissa fall innebära hasard med skattemedel. Herr talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till reservationen vid A i utskottets hemställan.
Herr talman! Frågan om kollektivtrafikens ordnande är självfallet ett stort problem för många av våra kommuner, inte minst våra storstäder. Jag tror inte att vi i dag skall behöva föra en debatt på den punkten. Vi torde vara eniga om att en kraftsamling bör komma till stånd för att skapa så bra förhållanden som möjligt för trafikanterna. Herr talman! Det har blivit allt vanligare att regeringen framkastar olika departementspromemorior som underlag för propositioner. Det nu föreliggande förslaget kan i princip jämföras med expropriationslagstiftning. Så omfattande ingrepp i den enskilda äganderätten som det här är fråga om borde verkligen vara grundade på noggrant analyserade lagformuleringar. Jag tror inte att riksdagen skulle vara villig att godtaga expropriationslagar som är så dåligt underbyggda som det föreliggande förslaget. Trots mycket stark kritik från flera remissorgan går departementschefen helt förbi några av de grundläggande principerna.

Onekligen måste man fråga vad som menas med att sökanden gör sannolikt. På vilket sätt och med vilka metoder skall detta ske? Jag kan ställa den frågan till vår ärade kommunikationsminister, som är här nu. Får en lagstiftning vara hur löslig som helst?

Min fråga på den punkten är: Måste inte de ekonomiska aspekterna medtagas vid bedömningen då det gäller att utfärda trafiktillstånd? På vilket sätt kan annars en kommun göra sannolikt att man kan främja trafikutvecklingen? Om det i dag förekommer brister, vilket nog torde vara fallet på en del ställen, så är detta enligt mitt sätt att se enbart ett bevis på bristande vilja till samförstånd mellan kommunen och det enskilda bussföretaget. Men redan i dag gällande kungörelser torde vara tillräckliga, då länsstyrelsen redan nu kan ingripa om så skulle visa sig vara nödvändigt. Vi har i en motion från moderata samlingspartiet också pekat på hur oerhört lösligt bestämmelserna om inlösen är utformade. Man använder tydligen en ny tolkning av gängse affärstermer och blandar ihop substansvär den och marknadsvärden, varefter man lösligt skisserar en hel del undantagsregler. Det är den gamla goodwillprincipen som man försöker införa — på ett för mig ganska obegripligt sätt. På så lösligt utformade bestämmelser föreligger förslag om lagstiftning av expropriationskaraktär. Herr talman! Ett så lösligt utformat expropriationshot som nu åsyftas kommer att sväva över alla våra privata bussföretag. Negativa verkningar är därmed uppenbara och främjar icke trafikutövningen. Som jag inledningsvis sade, torde vi vara överens om att denna behöver ordnas på ett bättre sätt. Jag yrkar bifall till reservationen vid punkten A.

Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservation II. Enligt lagförslaget, som jag i övrigt biträder, skall värderingen ske genom en värderingsnämnd på tre ledamöter. Det absurda med denna nämnd är att det inte skall gå att överklaga dess beslut. Såvitt jag känner till är det endast enligt lagen om skiljemannaförfarande som något sådant förekommer, men där väljer ju parterna var sin skiljeman, och de två väljer en tredje. Att man när det gäller en nämnd, som är tillsatt av Kungl. Maj:t, inte skulle få överklaga dess beslut eller få det prövat av högre instans, som väl i detta fall skulle bli regeringen, tycker jag är fullständigt otänkbart. Jag ber att än en gång få yrka bifall till reservation IL.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att något spinna vidare på herr Strandbergs synpunkter och liksom han opponera mig mot vad som föreslagits.

Då det gäller faderskapet till utomäktenskapliga barn — som vi talade om i förra veckan — tillfogas ju att det med hänsyn till samtliga hithörande omständigheter görs sannolikt, men här har man inte gått så långt. ”Gör sannolikt”, heter det. Detta är ett mycket svagt rekvisit. Det är ett blygsamt krav på bevisning som här tydligen uppställes. Man måste komma ihåg att den som drabbas är den hittillsvarande tillståndshavaren. Han behöver inte ha misskött sig. Han har kanske till och med skött trafiken mycket bra men han blir i alla fall utsparkad på mycket lösa grunder. Med den föreslagna ordalydelsen kan det rent av räcka att kommunen önskar ta hand om trafiken. Då förutsättes det uppenbarligen att kommunen som det allmännas företrädare har helt andra möjligheter och helt andra insikter av nära nog gudomligt ursprung att sköta trafikförsörjningen. Frågan har en mycket vid principiell innebörd som sträcker sig utöver det nu föreliggande fallet. Den ena dagen gäller det en kommunalisering av busstrafiken, den andra dagen kanske något annat, t.ex. taxitrafiken, rätten att bedriva kioskrörelse eller hotellrörelse. Det borde åtminstone krävas att kommunen styrkt att den kan sköta trafiken bättre. Rätten får enligt min mening inte på detta vis sitta i spjutstångs ände.

Herr talman! Den kollektiva trafikens ordnande utgör ju ett mycket viktigt led i den nutida samhällsplaneringen. Det gäller i allra högsta grad tätorternas planering. Kommunikationsfrågornas lösning är emellertid inte enbart ett problem för tätortsregioner. I lika hög grad gäller det vid den nutida samhällsplaneringen att ge invånarna i glesbygderna tillgång till goda kollektiva trafikmedel. Samhällsplaneringen beslutas och genomförs i samhällets regi. Samhället har också exempelvis vid byggnadslagstiftning olika medel till sitt förfogande för att genomföra sina intentioner på samhällsplaneringens område.

Den snabba struktuförändring som samhället nu undergår ställer ökade krav på samhälleliga insatser för kommunikationsfrågornas lösning. Avsaknaden av legala möjligheter för samhället att genomföra sina intentioner beträffande den kollektiva trafiken har därför blivit alltmer besvärande. Utvecklingen på trafikens område efter andra världskriget har otvetydigt visat behovet av ökade samhälleliga insatser till förmån för kollektivtrafiken.

Kravet på att samhället skall få bättre förutsättningar till aktiva åtgärder på kollektivtrafikens område ökar inte minst genom att samhället behöver ett bättre utgångsläge i form av konkurrenskraftig kollektivtrafik när det gäl ler att balansera förhållandet mellan kollektivtrafiken och = privatbilismen. Detta kräver mycket stora investeringar i vägoch gatubyggande, och nackdelarna i fråga om luftföroreningar och buller har blivit ett problem som alltmer uppmärksammas. Biltätheten ökar snabbt, och den beräknas vara fördubblad på 1980-talet. Gatumark och allmänna platser kommer inte att räcka till för att täcka parkeringsbehovet och samtidigt klara den rörliga trafiken ens i de tätorter som inte har mer än 10000 invånare. Antingen måste åtgärder sättas in för att begränsa biltrafiken till förmån för kollektivtrafiken, eller också måste man vidtaga speciella åtgärder för att tillfredsställa biltrafikens intressen. I ett sådant val är det från samhällets synpunkt billigare och bättre, eller helt enkelt nödvändigt, att satsa på kollektivtrafiken. Storstockholmsregionen har helt naturligt givit den första men ingalunda enda bekräftelsen på nödvändigheten av en kraftig samhällelig satsning på den kollektiva persontrafiken inom en tätortsregion. Frågan har eller kommer inom en nära framtid att få samma aktualitet för Mälardalsregionen, Göteborgsområdet, Malmöoch = Hälsingborgsregionen och de flesta andra regioner i landet. Kommunikationsfrågornas lösning genom samhälleliga insatser är således inte enbart en fråga för tätortsregionerna. I lika hög grad gäller det att förse glesbygdernas invånare med tillfredsställande transportförsörjning genom en samhällelig satsning på den kollektiva persontrafiken. När det gäller den samhälleliga insatsen på detta område för glesbygderna vill jag erinra om det särskilda statliga stödet till statens järnvägar för driften av s.k. trafiksvaga banor och om det statliga stödet åt busstrafikrörelser i glesbygderna. Förbättrade möjligheter för samhället att lösa glesbygdernas kommunikationsfrågor behövs emellertid. De successivt ökande samhälleliga insatserna och de växande kommunala engagemangen på trafikområdet innebär att samhället på ett helt annat sätt än tidigare stöder den kollektiva = persontrafiken.

Då det gäller att tillgodose behovet av en god trafikförsörjning, spelar kollektivtrafiken med buss en viktig roll. Det kommunala stödet till enskilda bussföretag har också ökat starkt. Kollektivtrafik med buss drivs nu i stor utsträckning av enskilda företag med stöd av tillstånd som erhållits enligt förordningen ang. yrkesmässig trafik. För att en från samhällets synpunkt önskvärd omreglering och samordning av trafiken skall bli möjlig förutsättes för närvarande att nödvändiga överlåtelser av tillstånd sker genom frivilliga överenskommelser på de villkor som tillståndsmyndigheten kan godkänna enligt 18 8 i nämnda förordning. De möjligheter till tvångsöverlåtelser som 19 8 i förordningen rymmer har i praktiken visat sig i det närmaste betydelselösa som instrument för rationalisering. Otillräckligheten av de medel som i dag står till samhällets förfogande för att genomföra angelägna omregleringar av den kollektiva busstrafiken har jag personligen kunnat konstatera i mitt arbete på att genomföra den s.k. Hörjelöverenskommelsen. I december 1964 beslutades samordning av utbyggnaden och driften av det kollektiva trafiksystemet i Storstockholm. Överförandet i samhällets ägo av de enskilda bussföretagen inom regionen blev en komplicerad och långvarig affär, som i vissa fall medförde mycket höga kostnader för det allmänna. Före övertagandet av busstrafikrörelserna var det heller inte möjligt att åstadkomma någon samordning av trafiken eller ett bättre utnyttjande av regionens samlade resurser. Någon sänkning av taxenivån hos de enskilda trafikföretagen var inte heller möjlig. Det enda som kunde åstadkommas var en begränsad övergångsrätt, dock helt utan kostnad för de enskilda trafikföretagen.

Det är givetvis i hög grad otillfredsställande att från allmän synpunkt angelägna omregleringar av den kollektiva busstrafiken skall kunna hindras eller avsevärt försvåras av trafiktillstånd, som kan ha beviljats under förhållanden som inte kan jämföras med trafiksituationen i dagens läge.

Det räcker inte längre för samhället att vara hänvisat till att i huvudsak lita till samarbete och överenskommelser på frivillighetens väg. Man kan således konstatera att det föreligger ett dokumenterat behov för kommunerna att omedelbart få tillgång till medel som innebär att kommunerna får den reella bestämmanderätten över kollektivtrafiken med buss. Utvecklingen på trafikens område går från mera lokala lösningar till interkommunalt samarbete. De medel som tillskapas för samhällets behov på detta område bör därför även gälla landstingskommun och kommunalförbund. Också kommunalt trafikföretag bör inbegripas. Enligt den föreliggande propositionen med förslag till ändringar av förordningen om yrkesmässig biltrafik avses kommun, landstingskommun eller kommunalt trafikföretag få särskild rätt att överta tillstånd till linjetrafik med buss. En motsvarande företrädesrätt för kommun, landstingskommun eller kommunalt trafikföretag skall gälla vid nyetablering. Genom de i propositionen föreslagna ändringarna av förordningen torde samhällets intresse på detta område kunna tillgodoses.

Till förslaget om särskild rätt för kommun att övertaga tillstånd till linjetrafik har fogats bestämmelser om skyldighet för den nya tillståndshavaren att på begäran av den vars tillstånd återkallas inlösa den rörelse som bedrivits med stöd av det återkallade tillståndet eller, om återkallelsen endast rör viss del av en rörelse, de tillgångar som används i denna del. En framställning om inlösen skall enligt förslaget prövas i den ordning och enligt de grunder som Kungl. Maj:t bestämmer. Utskottsmajoriteten har inte något att erinra mot detaljutformningen av författningsförslaget och biträder även förslaget om inrättande från den 1 januari 1970 av en värderingsnämnd i hu vudsaklig överensstämmelse med vad departementschefen anfört. I fråga om den centrala värderingsnämnd som skall inrättas och beträffande värderingen av trafikföretag eller tillgångar i trafikföretag som det påkallas inlösen av kan följande framhållas. Den centrala värderingsnämnden skall bestå av tre ledamöter som samtliga utses av Kungl. Maj:t. Talan mot nämndens beslut skall inte få föras. Närmare bestämmelser om värderingen vid inlösen skall meddelas av Kungl. Maj:t i huvudsaklig överensstämmelse med riktlinjer som angetts i propositionen. I propositionen har departementschefen anfört att det är fråga om en näringsverksamhet, som bygger på ett koncessionssystem, där företagen är mer eller mindre tillförsäkrade ensamrätt, där intäkterna beror av de taxor som fastställs av myndighet och där en ökning av trafikunderlaget ofta sammanhänger med samhälleliga åtgärder. Han finner det för sin del uppenbart, och jag delar helt hans uppfattning, att värden som grundar sig på den avkastning rörelsen gett och väntas ge normalt inte kan tillgodoräknas rörelsens innehavare. Såsom departementschefen framhållit bör därför huvudprincipen vara en värdering efter marknadsvärdet av de tillgångar som på begäran inlösts. Om tillstånd som återkallas avser en hel rörelse och inlösen av hela rörelsen påkallas, skall substansvärdering ske. Substansvärdet bör framräknas enligt sedvanlig metod vid värdering i samband med överlåtelse av rörelse. Tillgångarna bör även i detta fall värderas efter marknadsvärdet. I anledning av de erinringar mot dessa beräkningsgrunder som framföres bl.a. från enskilda bussföretag vid remissbehandlingen av departementspromemorian i ärendet har propositionen öppnat möjligheter för en generösare värdering om de nämnda reglerna skulle ge uppenbart obilligt resultat. Som exempel härpå nämnes en uppräkning av värdet med hänsyn till tidigare avkastning, där innehavaren drivit rörelsen huvudsakligen för sin egen försörjning. Ett annat exempel där viss uppräkning kan anses påkallad anges vara då huvudreglerna skulle ge en ersättning som måste anses orimlig med hänsyn till att den nye tillståndshava: ren tillgodoförs en väl uppbyggd organisation. Härutöver framhålles i propositionen att det inte kan vara skäligt att höja löseskillingen för det fall att endast en del av trafiken övertas och återstående delen av trafiken belastas med sådana fasta kostnader och andra ofrånkomliga utgifter vilka inte rimligen kan täckas i den återstående rörelsen under en övergångstid. Med de riktlinjer som i propositionen anges gälla för värderingen av trafikföretag eller delar av trafikföretag, som begärts inlösta med stöd av kommuns rätt att överta trafiktillstånd, anser jag att alla rimliga anspråk på skälig ersättning till innehavare av övertagna trafikrörelser är tillgodosedda. Spelrummet för olika uppfattningar i fråga om värdet kan inte heller bli stort med hänsyn till beskaffenheten av den egendom det i allmänhet blir fråga om. Det finns därför varken skäl för några erinringar mot värderingsprinciperna eller skäl att medge talerätt mot nämndens beslut.

Samarbete och frivilliga överenskommelser, som motionärerna och reservanterna förordar och sätter sin tilltro till, har visat sig helt otillräckliga för att tillgodose det erforderliga samhällsinflytandet på kollektivtrafikens område. De utredningar som pågår på trafikområdet och vilkas resultät motionärerna och reservanterna vill avvakta har inte sådan betydelse för denna fråga att det finns anledning att avvakta de förslag som kan komma att framläggas.

Det ligger således helt i kommunernas hand om de önskar utnyttja sin företrädesrätt eller ej. Omfattningen av det kommunala engagemanget i den kollektiva trafiken bestämmes helt av kommunerna själva. I motionen I: 1120 av herr Bengtson m.fl. framhåller motionärerna att det framgått av remissvaren på departementspromemorian i ärendet att det råder stor uppslutning kring behovet av trafikförsörjningsplanering. Man föreslår i motionen att riksdagen skall hos Kungl. Maj:t anhålla att bestämmelser utfärdas, innebärande dels att såväl regionala transportförsörjningsplaner skall upprättas genom länsstyrelsernas försorg enligt i motionen angivna grun der, dels att förluster som uppkommer genom tillgodoseende av kravet på tillfredsställande transportförsörjning i glesbygderna skall bäras av staten. Vidare föreslås i motionen att värderingsnämndens beslut skall kunna överklagas hos Kungl. Maj:t.

Enligt propositionen skall trafiktillstånd kunna återkallas och i stället meddelas kommunen när den gör sannolikt att trafikförsörjningen i orten eller bygden främjas om trafiken utövas av kommunen. Samlade lösningar inom större områden underlättas av att de nya bestämmelserna föreslås bli tillämpliga också då sökanden är landstingskommun eller kommunalförbund. I anslutning till motionen har utskottet betonat vikten av att beslut i dessa frågor föregås av en noggrann planering av trafiken inom den bygd som berörs. Framställning av kommun om förhandsrätt bör således vara väl förberedd och underbyggd. Ansvaret för detta faller ytterst på länsstyrelserna i egenskap av beslutande myndigheter. Länsstyrelserna bör också kunna ta initiativ exempelvis till att inventering av den kollektiva trafikens linjesträckning, turtäthet, trafikunderlag m.m. utförs inom länen i samverkan med regionala och lokala organ m.fl. Sådana initiativ ligger helt i linje med den utredande, planerande och samordnande funktion som länsstyrelserna numera har inom samhällsplaneringen i stort. Utskottet förutsätter att denna länsstyrelsernas planering, som utskottet uttalat sig för, kommer till stånd utan att närmare bestämmelser utfärdas därom. Något behov för riksdagen att hos Kungl. Maj:t anhålla om utfärdande av närma re bestämmelser torde således inte föreligga. Vad sedan gäller det i motionen framförda yrkandet att staten skall svara för de förluster som uppkommer genom tillgodoseende av kravet på tillfredsställande = transportförsörjning inom glesbygderna är det ju ändock så som utskottet framhållit i sitt utlåtande att denna fråga inte bör behandlas i nu förevarande sammanhang. Utformningen av det statliga stödet för drift av icke lönsamma busslinjer på landsbygden överses för närvarande av särskild sakkunnig. Ställning till denna fråga får därför tas när denna översyn är klar. I fråga om motionens yrkande om att värderingsnämndens beslut skall kunna överklagas hos Kungl. Maj:t, vilket utskottsreservanterna uttalat sig för, vill jag endast hänvisa till min tidigare redovisning av de värderingsprinciper som avses skola gälla och spelrummet för olika uppfattningar i fråga om värdet. Varken rättssäkerhetsskäl eller rättstradition kan anses kräva att den utökning av det administrativa förfarandet och den fördröjning av ett ärende som skulle följa av en överklagningsrätt är befogad. Med de riktlinjer för värdering av nämndens verksamhet som lagts fast i propositionen är det min övertygelse 'att värderingsnämndens beslut kan godtagas av alla berörda parter som ett slutligt avgörande. Innan jag slutar mitt anförande vill jag ett ögonblick uppehålla mig vid de personalproblem som kan vara förenade med ett beslut som innebär att en trafikrörelse måste avvecklas. Departementschefen har uttalat att han utgår ifrån att kommunerna i de fall där dessa frågor blir aktuella känner ett starkt ansvar att i första hand söka bereda personalen sysselsättning i den nya trafikrörelsen och om detta inte går försöker vidta särskilda åtgärder för att bereda friställd arbetskraft om möjligt likvärdiga arbetsuppgifter. För egen del anser jag det självklart att kommunerna skall handla på det sätt departementschefen förutsätter. Jag vill endast tillägga att vid den omfattande överföring i samhällets ägo av trafikföretag i Stockholmsområdet som skett under senare år så har all personal som önskat följa med rörelsen till den nye ägaren också beretts fortsatt anställning i rörelsen med likvärdigt arbete. Jag har heller ingen anledning tro att man på kommunalt håll kommer att handla annorlunda. Med hänvisning till vad jag här anfört hemställer jag som företrädare för utskottsmajoriteten att kammaren till alla delar måtte bifalla utskottets hemställan i detta ärende.

Herr talman! Jag är tvungen att begära ordet igen, ty jag fick aldrig något svar på de frågor jag ställde till kommunikationsministern. Då får jag i stället ge mig ut i polemik med kommunikationsministerns stand in, herr Berglund, som ju har försökt försvara propositionen och utskottsmajoriteten. Att ni har bekymmer i Stockholm, herr Berglund, är vi alla medvetna om, men konungariket Sverige utgöres icke endast av Stockholms stad. Vi har hundratals kommuner som också har problem med busstrafiken. Det kanske inte är på sin plats, herr talman, att jag här tar upp en längre debatt med herr Berglund om Stockholms trafikfrågor. Men när herr Berglund diskuterar denna fråga och inleder sitt ganska långa inlägg med problemen i Stockholmsområdet samt förklarar att man i Stockholm investerar så och så stora medel för sin kollektivtrafik och dessutom skall se till att en acceptabel taxenivå åstadkommes, då kan vi väl också få reda på hur ni ser på hela problemet från ekonomisk synpunkt. Hur många tiotals miljoner kronor subventionerar ni lokaltrafiken i Stockholm med på skattebetalarnas be kostnad? Ja, nog är det ganska många, såvitt jag förstår. Herr Berglund angrep de privata företagen och förklarade att nu gällande kungörelser och författningar inte ger möjligheter för det allmänna att ta hand om dem. De vill inte heller sänka sina taxenivåer. Det gick inte att genomföra. Jag känner inte till era förhandlingar. Frågan jag vill ställa lyder: Kan jag få ett enda bevis — inte bara från Stockholm utan från riket — på ett kommunalt drivet företag som skulle ge bättre ekonomiskt utfall än om samma företag hade drivits privat? Först när detta kan bevisas, inte bara i ett fall utan i mängder av fall, kan vi ta upp en ny debatt om hur vi skall ha det med en expropriationslagstiftning, som jag närmast vill kalla detta för. Men diskussionen om trafikförhållandena i Stockholm kan lämnas därhän.

Möjligheter föreligger således redan. Varför då ge sig på den nya lagstiftningsform som här föreslås? Jag fick inte svar på min fråga om vad man menar med uttrycket att en kommun skall göra ”sannolikt” att trafikförsörjningen kommer att främjas. Vilka metoder skall man använda sig av? Det har vi inte fått belyst. Herr Berglund säger bara några ord om det, och lika kortfattade är Kungl. Maj:ts proposition och utskottsutlåtandet. Jag påstår fortfarande — och jag vidhåller min uppfattning — att man inte kan göra gällande att trafikförsörjningen kommer att främjas med mindre än att man också har det ekonomiska underlaget med i sin bedömning. Men detta ekonomiska underlag skall man enligt vad som föreslås plocka fram först sedan man har sett till att det privata företaget blivit av med sitt trafiktillstånd och kommunen i fråga har fått det. Först då börjar det ekonomiska resonemanget. Jag vidhåller fortfarande, herr Berglund, att inlösenreglerna ingalunda är av den karaktären att de kan anses tillfredsställande. De måste preciseras betydligt. Det är inte enbart min personliga uppfattning, utan den delas av många remissmyndigheter. Den delas av länsstyrelser och Näringslivets trafikdelegation m.fl. instanser. Kan ni inte svara klart och tydligt? Måste inte de ekonomiska aspekterna tas med i sammanhanget, då man begär att kommunen skall överta ett trafiktillstånd? Jag kan inte förstå annat än att det vore rättvist och hederligt, om ni erkände att så borde åtminstone principerna vara. Att jag sedan över huvud taget inte vill acceptera denna expropriationslag, har framgått av mitt föregående inlägg.
Herr talman! Jag trodde inte att det skulle vara nödvändigt för mig att ta till orda efter det anförande herr Berglund höll såsom utskottets talesman. Men när herr Strandberg i sitt senaste inlägg gjorde uttalanden som jag tycker är rent oförskämda mot kommunerna, när det gäller frågan om vem som bäst kan se hur trafikverksamheten i en kommun skall skötas, ansåg jag det nödvändigt att begära ordet. Jag vill börja med att konstatera att vi nu skriver 1969 och snart 1970 och inte det årtal när vi fick de regler som i dag gäller på det här området.

Det kan väl ändå inte vara meningen att vi på det här området skall fortsätta med något som för länge sedan har överlevt sig självt. Utan alla jämförelser i övrigt skulle jag vilja dra en parallell med situationen i fråga om järnvägarna i slutet av 1930-talet. Då var väl alla i detta land överens om att de enskilda järnvägarna i många fall hade spelat ut sin roll, och statens järnvägar fick riksdagens bemyndigande att efter hand inlösa de enskilda järnvägarna. Då var det staten som skulle spela rollen av trafiksanerare på järnvägsområdet. Nu 30 år senare är det fråga om att kommunerna skall börja spela trafiksanerarens roll i fråga om busstrafiken. Det kan således i dag inte på något vis göras gällande att vi på det här området inte skulle ha lika stor anledning som på något annat område att följa samhällsutvecklingen i övrigt. Vilka metoder skall användas och vilka bevis, säger herr Strandberg, kan kommunerna anföra för att göra sannolikt att de kan sköta den här trafiken bättre? Jag skulle vilja vända på frågan och säga ungefär så här: Hur skall ett litet privat bussbolag kunna göra den värderingen bättre än kommunens representanter? Vad som föresvävar herr Strandberg och en del andra måste vara att det skulle vara lättare att göra den bedömningen för den enskilde företagaren som driver ett bussföretag, kanske i vissa fall bara över en delsträcka på några mil inom kommunen, där det sammanlagda trafiknätet kan omfatta både 50 och 100 mil. Om jag fattade herr Strandberg rätt skulle således bussföretagaren bättre än kommunens trafiknämnd och andra ansvariga kommunala organ kun na visa hur den kollektiva trafiken skall skötas i kommunen. Jag ber därför herr Strandberg att i sin tur svara på huruvida detta är vad som föresvävar honom och andra som tycker att det är bra som det är. Finns det sådan sakkunskap i de olika privata bussföretagen? Det är, anser jag, en oförskämdhet att från denna talarstol göra gällande att kommunens ansvariga instanser inte på det bästa sättet skulle kunna se vad som är kommunens bästa i dessa frågor. Formerna för överlåtelserna skall jag inte alls gå in på. De har klarats ut av herr Berglund, och de borde också framså av propositionen. Jag tror att det var herr Jacobsson som använde uttrycket att den private blir utsparkad. Nog skall man väl läsa propositionen på sitt alldeles egna sätt, om man skall kunna göra gällande — mot bakgrund av vad som refererats av herr Berglund — att ett sådant uttryck kan sägas vara adekvat i det bär ögonblicket. Här sker minsann ingen utsparkning av någon. Vad som här föreslås kommer ju att tillämpas först när en kommun finner att ett privat bussföretag inte arbetar seriöst eller inte har den ekonomi som erfordras, vare sig ur företagets egen eller ur samhällets synvinkel. Först i det ögonblick, inte förr, då man upptäcker att det inte är möjligt att i kommunens intresse försvara ett privat bussföretags verksamhet, sedd ur kommunens samlade intresse, skall kommunen träda in och vidta åtgärder. Jag skulle vilja se den kommun i detta land som bara för glädjen att få ändra i något bestående skulle sätta in regleringsåtgärder beträffande en trafik som fungerar tillfredsställande. Var finns den kommun som skulle göra det bara för den tillfredsställelse som kommunen eventuellt skulle känna över att få reglera någonting som redan fungerar bra?

Det föreliggande förslaget har tillkommit därför att förhållandena inte är så tillfredsställande överallt. Det bygger helt simpelt på att vi i dag har ett kollektivt trafiksystem under stark expansion, som i det ögonblick då det inte fungerar ur kommunmedborgarnas synpunkt — och det är väl dem ytterst vi skall tala för — måste ändras. Det förslag som har framlagts — jag vill, herr talman, sluta med det — tar all den hänsyn som man över huvud taget kan ha anledning att ta när det gäller att komma till rätta med de problem som föreligger på detta område. Företagen kommer inte, som herr Jacobsson uttryckte sig, att bli utsparkade. I propositionen föreslås en behandlingsordning som innebär att all möjlig rättvisa skipas.

Herr talman! För att inga missförstånd skall behöva uppstå vill jag gärna förklara att jag i så måtto delar herr Berglunds åsikt och kanske också kommunikationsministerns att jag är ense med dem om att kollektivtrafiken ofta — jag får väl säga i allmänhet — bäst skötes i kommunal regi. Jag kan därför lova herr Berglund och även kommunikationsministern att jag inte skall lägga fram något förslag om att Malmö stads spårvägar skall överlämnas till ett privat företag. Men det finns också städer där privata företagare sköter kollektivtrafiken på ett mycket bra sätt, i bästa samförstånd med kommunen. Jag vill inte heller motsätta mig att en kommun, som anser det erforderligt att få ett bättre trafiksystem, startar kollektivtrafik med hänsyn till den kollektiva trafikförsörjningen och taxesättningen. Det är mot den lösliga lagtexten jag vänder mig. Jag talade om utsparkning, och jag kan, herr statsråd, inte anse annat än att det är ett riktigt uttryck med hänsyn till den lösliga lagtext som här förefinnes. Kommunen har givetvis bevisbördan, men kommunen behöver bara för att äga företräde göra sannolikt att trafikförsörjningen inom orten eller bygden främjas. Om lagtexten hade givits det innehållet — som kommunikationsministern nyss lade in i detsamma — d.v.s. att kommun endast skall ha företräde när tillståndsinnehavaren inte har skött företaget seriöst, utan missskött trafikförsörjningen och saknar de ekonomiska förutsättningarna skulle jag inte ha någonting att invända. Enligt lagtexten som den nu är utformad behövs emellertid endast och allenast att kommunen gör sannolikt att den kommer att sköta trafiken. Det anser jag vara ett alltför svagt krav.

Jag skall sedan svara på den fråga statsrådet ställde till mig, nämligen hur ett privat företag bättre än en kommun skall kunna bedöma hur den kollektiva trafiken bäst skall skötas. Den saken kan, herr talman, diskuteras. Det finns stora kommuner och små kommuner. Jag vet inte om alla kommunalmän är experter på att bedöma trafik frågor. Men låt oss säga att båda parter kan sköta det hela lika bra, så slipper vi slåss på den punkten. Jag vidhåller då fortfarande vad jag talat om, nämligen att samhället kan ingripa om det privata trafikföretaget sköter sin uppgift dåligt. Jag talade nyss om vad som står i nuvarande lydelsen av 198. Det finns möjligheter för länsstyrelserna att agera och ingripa då företagen inte sköts på ett vettigt sätt. Men, herr statsråd, huvudfrågan är ändå — jag återkommer till det begrepp som herr Gösta Jacobsson nyss berörde — att kommunen endast behöver göra sannolikt att den skall kunna erbjuda bättre trafik. Det är möjligt att en kommun kan göra det, men varpå är då ett sådant ställningstagande grundat? Efter vilka principer går man? Statsrådet berörde detta till viss del, men för mig är det fortfarande grundläggande att ekonomin finns med i bilden. Det gör den inte, eftersom man — jag upprepar det — först låter kommunen få företrädesrätt enligt 128 och sedan enligt 195§ kan låta ett tillstånd dras in och övergå till kommunen, bara för att denna gör sannolikt att den skulle erbjuda bättre trafik. Härvidlag vill jag anföra följande: Låt vara att kommunen kan säga att det är sannolikt att den kan klara trafiken bättre vad beträffar turtäthet, taxor m.m. tack vare att kommunen skjuter till hundratusentals kronor i årliga bidrag till det komuunala bussföretaget. Herr statsråd, först om man i stället lämnade dessa hundratusen kronor, eller vad det rör sig om, till ett befintligt bussföretag skulle vi ha en möjlighet att göra en korrekt jämförelse. Men såsom propositionen är utformad föreligger icke möjligheten att ta de ekonomiska hänsynen, d.v.s. alla hänsyn som måste tas i samband med inlösen. Dessa aspekter tas upp till prövning först när tillståndet är beviljat för kommunen i fråga. Så ligger det till. Konstigare är inte problematiken. Jag hoppas att statsrådet med det anförda fått svar på den fråga som han ställde till mig.
Herr talman! Herr Strandberg förordar nu att vi skall behålla den möjlighet som finns i 198, nämligen den som funnits sedan år 1943. Skillnaden mellan den lydelsen och den nu föreslagna är att i hittillsvarande 19 § inte talas om någon ersättning alls. är det den lydelsen herr Strandberg vill ha kvar?
Jag skulle bara vilja ge en replik angående värderingsnämnden. Jag har på ett annat område i snart 40 år sysslat med värderingsfrågor, och jag har inte märkt att någon nämnd eller värderare alltid fått båda parterna att acceptera att en värdering är riktig. Därför kan jag inte tänka mig att ens i detta sammanhang värderingarna skulle kunna godkännas av båda parter, utan det måste finnas en motsättning. Var annars har man då inte möjlighet att gå vidare till högre instans? Här finns inte någon sådan möjlighet men man borde få gå till regeringen. Den möjligheten borde man väl i all rimlighets namn medge vederbörande parter, om de händelsevis inte skulle vara så flata att de bara accepterade.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort och bara belysa några punkter. Det talas här om expropriation. Det gäller återkallande av ett tillstånd, och det är inte fråga om någon expropriation. Detta är inte något speciellt Stock holmsproblem. Man har detta trafikproblem i ett flertal regioner, och man kommer att få det inom 20 år i alla tätorter med över 10 000 invånare. Av kostnadsskäl kan man inte tillåta en ohämmad bilism, och man måste tillgodose även icke-bilisternas trafikbehov. Enskilda företag kan inte klara problemet, bl.a. av ekonomiska skäl. Länsstyrelsen kan ju aldrig tvinga en person att driva ett trafikföretag om han saknar de ekonomiska förutsättningarna. Det måste därför ske samhälleliga ingripanden på detta område. Kollektivtrafiken måste, liksom sjukvården, ombesörjas av samhället, och då får man naturligtvis ta de kostnader som verksamheten medför. Man kommer här också in på frågan om enskild eller allmän drift. Jag kan stå till tjänst — efter den långa tid jag sysslat med olika företag — med exempel på en rad enskilda företag som är dåligt skötta. Jag kan också stå till tjänst med exempel på en rad samhälleliga företag som är dåligt skötta. Allt beror på ledningen. Jag kan avsluta exempelsamlingen med ett företag på transportområdet som Wallenbergarna har ägt. När samhället tog över detta företag blev driftkostnaderna en miljon kronor lägre per år än när Wallenbergarna hade det, trots att antalet vagnkilometer nu är större än tidigare. Sedan vill jag, värderade kammarkamrater, ta upp ytterligare en sak. Ni säger att det är en Stockholmsfråga. Vad är det för fel med att det är en Stockholmsfråga? Har inte de 1 300 000 invånarna i denna region rätt att ta upp sina frågor? Vi behandlar här i kammaren olika Norrlandsproblem, som inte alls berör så många människor. Det är klart att de människor som bor i Stockholmsområdet också har rätt att få sina behov tillgodosedda och ventilerade. Jag hoppas att jag slipper höra den motiveringen vidare, ty de som bor i denna region är lika goda medborgare som alla andra.

Sedan riksdagens vårsession 1970 grundlagsenligt börjat med sammanträde lördagen den 10 januari äger det högtidliga öppnandet rum tisdagen den 13 januari. Undertecknad anhåller härmed om ledighet, därest riksdagen fortfarande pågår onsdagen den 17 och torsdagen den 18 december, med anledning av deltagande vid tunnelbaneinvigning i Bryssel nämnda dagar.

Herr talman! Herr Pettersson har ställt tre frågor till mig rörande olyckor vid skjutning med artilleripjäser. Innan jag går in på de direkta frågorna vill jag teckna en viss bakgrund. Varje krigsförband skall omedelbart efter mobilisering kunna sättas in i strid utan kompletterande utbildning. Detta är en utomordentligt hög målsättning men samtidigt också en bestämd förutsättning för en värnpliktsarmé. Av denna anledning måste utbildningen ha en viss grad av realism. Olycksfrekvensen inom krigsmakten är låg. Sålunda inträffade — enligt disponibel tioårsstatistik — under tiden från 1/7 1958 fram till Ravlundaolyckan i år endast en olyckshändelse med dödlig utgång vid skjutning med artilleripjäser. Under denna tid har man inom armén avlossat ca 1 miljon granater med artilleripjäser. Oavsett att statistiken visar att olyckor är mycket sällsynta måste dock allt göras för att undvika dem. Vid varje övningstillfälle måste övningens krav på realism vägas mot personalens berättigade krav på säkerhet. Herr Pettersson har först frågat mig om jag har för avsikt att, med anledning av de inträffade skjutolyckorna med skarp ammunition, undersöka möjligheterna till förbättrade säkerhetsanordningar vid sådana skarpskjutningar. I samband med Ravlundaolyckan och den nyligen inträffade olyckan vid Grytan arbetar man bl.a. med de s.k. skadekommissionernas hjälp för att klarlägga orsaken till det inträffade och utreda vilka åtgärder som bör vidtagas för att förhindra andra liknande olyckor. Sålunda har man för att möjliggöra en fullständig säkerhetskontroll utfärdat ett vidsträckt skjutförbud inom armén och marinen. Förbudet avser skjutning dels med spärrade tändrör, dels med spränggranater i kombination med skarpa tändrör till artillerioch stridsfordonspjäser av 7,5—15,5 cm kaliber. Förbudet innebär således att skjutning med våra vanligast förekommande artilleripjäser inte får ske förrän vissa undersökningar och säkerhetskontroller har utförts. Arbete med att göra ammunitionen säkrare pågår kontinuerligt vid försvareis materielverk och är bl.a. inriktat på konstruktion av en ny typ av bottensäkring i tändrör. Herr Pettersson har vidare frågat mig om jag är beredd att undersöka möjligheterna för att bedriva sådana skarpskjutningar på ett mindre riskfyllt sätt. Undersökning av orsakerna till båda olyckorna pågår i intimt samarbete mellan de av chefen för armén tillsatta skadekommissionerna och åklagarmyndigheten. I varje kommission ingår bl.a. en av försvarets materielverk utsedd teknisk expertgrupp med representanter från verket, försvarets forskningsanstalt, sprängämnesinspektionen, statens kriminaltekniska laboratorium samt industrin. Skadekommissionerna arbetar på mycket bred front och utför bl.a. omfattande undersökningar av pjäser, ammunition samt personalens handhavande av materielen. Chefen för armén undersöker också för närvarande vilka åtgärder som av säkerhetsmässiga och psykologiska skäl bör vidtagas då skjutning med den ammunition som f. n. omfattas av skjutförbudet bl.a. på grundval av skadekommissionernas delrapporter kan återupptas. Undersökningar pågår således redan, men jag har ännu inte underlag för att bedöma om viss materiel inte skall få användas vid fredsutbildningen eller om hårdare säkerhetsåtgärder eller förändrade utbildningsmetoder behöver införas. Till sist har herr Pettersson också frågat mig om jag är beredd att inför kammaren redovisa resultatet från undersökningarna av dessa skjutolyckor och i vad mån dessa kan härledas från materielfel. Enligt rapporterna har kommissionerna hittills inte funnit något som tyder på fel på pjäserna eller att man åsidosatt gällande säkerhetsföreskrifter. Ej heller har fel vid personalens handhavande av materielen konstaterats. Den nuvarande ståndpunkten är att olyckorna med stor sannolikhet har förorsakats av fel på ammunitionen. Den fortsatta utredningen som huvudsakligen ligger på det tekniska planet beräknas ta lång tid — troligen blir den ej klar före sommaren. När de kompletta utredningarna föreligger är jag beredd att redovisa resultaten.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation angående skjutolyckor med artilleripjäser. I interpellationen, som föranletts av skjutolyckorna vid Ravlunda och Grytans skjutfält, framhöll jag att övningarna måste ske med realism. I svaret framför försvarsministern samma synpunkt på övningarnas bedrivande. Detta är givetvis förutsättningen för att övningarna skall kunna ge avsedd effekt så att krigsförbanden kan sättas in omedelbart efter mobilisering utan kompletterande utbildning, vilket också försvarsministern framhåller. Men det är trots den låga olycksfallsfrekvensen oroande, såväl för de värnpliktiga som för allmänheten, om materielfel kan förorsaka olyckor i fredstid. Vid Ravlundaolyckan drabbades 12 man, som befann sig vid pjäsen. Av dessa dödades tre och av övriga skadade är flera mer eller mindre svårt invalidiserade. Vid den senaste olyckan, på Grytans skjutfält invid Östersund, omkom en värnpliktig, medan ytterligare tre skadades, därav en all varligt. Jag instämmer helt i försvarsministerns uttalande att allt måste göras för att undvika skador, även om statistiken visar att olyckor är mycket sällsynta. Beträffande frågan om förbättrade säkerhetsanordningar vid sådana skarpskjutningar som det här gäller har det vidtagits åtgärder med ett vidsträckt skjutförbud inom armén och marinen, och skjutning med våra vanligast förekommande artilleripjäser får inte ske förrän vissa undersökningar och säkerhetskontroller har utförts. Det är mycket viktigt att ett sådant beslut har fattats för att man skall kunna få klarhet i anledningarna till olyckorna och försöka undanröja möjligheter för nya olyckor. Berörda värnpliktiga, övrig militär personal och allmänheten noterar de vidtagna åtgärderna med tacksamhet. För att kunna uppnå erforderlig utbildningsnivå är det dock viktigt att de pågående undersökningarna slutföres så fort som möjligt och att av utredningarna erhållna resultat kan komma att ligga till grund för den fortsatta verksamheten med den följden att övningarna skall kunna bedrivas så säkert som det över huvud taget är möjligt. Jag frågade försvarsministern om han är beredd att undersöka möjligheterna att bedriva skarpskjutningarna på ett mindre riskfyllt sätt. Med hänsyn till att dessa skarpskjutningar till viss del försiggår på relativt stationära pjäsplatser vid skjutfälten tänkte jag mig möjligheten att invid pjäserna använda vissa skydd i form av betongväggar eller dylikt. Om jag inte är felunderrättad har sådana skydd tidigare förekommit. Jag är väl införstådd med att övningarna måste vara realistiska, som jag tidigare sagt, men fråga är om inte ändå säkerheten måste ges en mycket stor prioritet vid skjutningarna i fredstid. Det framgår av försvarsministerns svar att chefen för armén för närvarande också undersöker vilka åtgärder som av säkerhetsmässiga och psykologiska skäl bör vidtagas för skjutning med den ammunition som för närvarande omfattas av skjutförbudet bl.a. på grund av skadekommissionens delrapporter. Jag skulle vilja uttala det önskemålet att dessa undersökningar även skulle innefatta frågan om säkerhetsanordningar över huvud taget vid övningar med skarpskjutning med artilleripjäser. Med hänsyn till den allmänna debatt som förekommit kring dessa frågor skulle det vara värdefullt med en sådan översyn. Med all säkerhet pågår också sådana överväganden. Det skulle vara bra om försvarsministern kunde ge något besked på den punkten. I svaret säger försvarsministern att han för närvarande saknar underlag för dessa bedömningar. Det förstår jag, men försvarsministerns uppfattning om inriktningen av säkerhetsarbetet är det värdefullt att få redovisad. Undersökningarnas resultat får sedan ligga till grund för erforderliga åtgärder. När det gäller frågan om resultatet av undersökningarna och i vad mån dessa skjutolyckor härleder sig från materielfel konstaterar försvarsministern, i likhet med vad som redovisats från undersökningskommissionerna, att ingenting tyder på fel på pjäserna eller att man åsidosatt gällande säkerhetsbestämmelser. Något fel vid personalens handhavande av materielen har inte heller kunnat konstateras. mycket tyder på att olyckorna förorsakats av fel på ammunitionen. De militärt ansvariga myndigheterna har utfärdat skjutförbud med grövre ammunition, vilket jag tidigare nämnt. Det har dock i pressen och andra media framförts uppfattningen att den aktuella ammunitionen skulle ha lagrats lång tid och att vederbörlig inspektion icke skulle ha utförts innan ammunitionen använts vid respektive förband. Det har uppgivits att en anledning till olyckorna skulle vara detta förhållande. Givetvis förutser jag att även detta kommer att omfattas av det utredningsarbete som nu pågår, men skulle sådana orsa ker ligga bakom olyckorna, kan detta förhållande icke accepteras. Regelbunden kontroll måste företas av sådant materiel före användandet. Det skulle vara värdefullt att få del av försvarsministerns syn på den frågan och få höra om detta kommer att beaktas i framtiden när det gäller användande av ammunition som har lagrats under lång tid. Jag noterar med tacksamhet att försvarsministern är beredd att inför riksdagen redovisa de kompletta utredningarnas resultat när dessa föreligger. Jag vill också notera med tillfredsställelse att de militära myndigheterna vidtagit åtgärden att utfärda order om en ingående information till den militära personalen före julferierna och att en offentlig redogörelse och visning inför press och andra massmedia skall ske. Enligt erhållen uppgift kommer den senare informationen att ges här i Stockholm den 15 dennes. Vid denna information kommer också att medges utfrågning av personal från de militära förband som varit inblandade i de två senaste olyckorna. Det är värdefullt att debatten kring dessa frågor kan föras på ett sakligt riktigt plan. Än en gång vill jag tacka försvarsministern för ett utförligt svar. Jag tolkar svaret som ett mycket stort intresse för att lösa dessa allvarliga frågor på sådant sätt att säkerheten vid de militära förbanden kan göras så stor som det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Endast på en punkt vill jag göra ett tillägg. Herr Pettersson och jag är ju överens om det allvarliga i att sådana här olyckor kan inträffa och att det är absolut nödvändigt att genom olika åtgärder försöka förhindra dem. En sådan tänkbar åtgärd är naturligtvis anordnande av skydd vid pjäserna. I mitt svar sade jag också att chefen för armén undersöker denna fråga — i stället för »un dersöker» kan jag i själva verket säga: överväger. Det är alldeles klart att om någon osäkerhetsfaktor skulle kvarstå tvingas man att tillämpa mycket större säkerhetsåtgärder vid själva pjäsplatsen. Sådana överväganden pågår, och jag har tagit del av vilka åtgärder man i detta fall har tänkt sig. I övrigt har jag inte något att tillägga utöver vad jag sagt i mitt interpellationssvar.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för den komplettering han nu gav beträffande skyddsåtgärderna. Men jag hade väl hoppats att få svar på den fråga jag ställde om lagringen och inspektionen av den aktuella ammunitionen. Just den detaljen bedömer jag som oerhört viktig eftersom det finns mekaniska delar i denna ammunition vilka på grund av exempelvis felaktig lagring eller andra omständigheter kan göra ammunitionen i fråga mer eller mindre obrukbar. Sådana omständigheter kan kanske vara en bidragande orsak till sådana olyckor som här inträffat.

Herr talman! Herr Österdahl har frågat mig om jag anser det tillfredsställande att handikappade som genomgår arbetsvård, t.ex. arbetsmarknadsutbildning, får sin sjukpenning indragen när vederbörande kommit så långt i sin utbildning att han kan återgå i arbete och förvärva minst hälften av den arbetsinkomst han kunnat erhålla om han varit frisk. Herr Österdahl har vidare frågat om jag är beredd vidta sådana åtgärder att vederbörande — under den tid som erfordras för att fullfölja den avsedda utbildningen — kan erhålla ekonomisk kompensation för bortfall av sjukpenningen och stimulansbidraget. Vid mera långvariga sjukdomsfall eller då skälig anledning eljest föreligger skall försäkringskassan enligt bestämmelser i lagen om allmän försäkring undersöka om det finns behov av rehabiliteringsåtgärder och i så fall se till att sådana kommer till stånd. Det kan här vara fråga om rehabilitering som arbetsmarknadsverket driver i form av arbetsvård. Kommer en sådan rehabiliteringsåtgärd till stånd kan den allmänna försäkringen stödja åtgärden genom att sjukpenning utgår. Normerna för bedömningen av rätten till sjukpenning har angivits i ett cirkulär som riksförsäkringsverket har utfärdat med ledning av försäkringsdomstolens = ställningstaganden i fall som domstolen prövat. Dessa normer innebär bl.a. följande. För att sjukpenning skall utgå under rehabiliteringen krävs att den sjukdom som har föranlett åtgärden antingen redan har medfört nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst hälften eller kan komma att medföra en sådan nedsättning om inte rehabilitering sker. Kan den försäkrade utan att genomgå rehabilitering få ett arbete på allmänna arbetsmarknaden, som ger honom minst hälften av den inkomst han hade kunnat påräkna om han varit frisk, kan hans arbetsförmåga inte anses så nedsatt att sjukpenning skall utgå. Vid mera långvarig rehabilitering utges sjukpenning för den tid som fordras för att den försäkrade skall få sin arbetsförmåga så återställd att han — om han går ut i arbete — kan beräknas få en arbetsinkomst motsvarande minst hälften av den han haft tidigare. Vid arbetsvård i form av arbetsprövning, arbetsträning eller yrkesutbildning, som har beviljats av arbetsvårdsorgan, alltså vanligen genom länsarbetsnämndens försorg, utgår utbildningsbidrag enligt arbetsmarknadskungörelsen. Bidraget utgår efter individuell behovsprövning med ett grundbidrag av f.n. högst 550 kronor i månaden för gift och 500 kronor för ogift. Till detta kommer hyresbidrag, familjetillägg och särskilda bidrag till resor m.m. Utbildningsbidraget minskas i princip med bl.a. vad som utgår i sjukpenning eller pension från den allmänna försäkringen. Ett visst minimibelopp i utbildningsbidrag ges dock alltid ut som en stimulans till den sjuke att rehabilitera sig och för att täcka de merkostnader som deltagandet i arbetsvården för med sig för honom. Detta stimulansbidrag varierar men uppgår i regel till minst 250 kronor i månaden. Upphör sjukpenningen, stiger utbildningsbidraget alltså till den nivå som gäller för andra som deltar i arbetsmarknadsutbildning. Riksförsäkringsverket och = arbetsmarknadsstyrelsen har gett in en gemensam framställning till Kungl. Maj:t där verken tar upp de administrativa komplikationer som uppstår genom att ersättning utgår från två olika håll efter skilda regler när det är fråga om arbetsvård för personer som är berättigade till sjukpenning. Även svårigheter som tillämpningen av de förut angivna principerna för utgivande av sjukpenning under arbetsvård för med sig och som herr Österdahl avser med sin interpellation har berörts i framställningen. Ver ken föreslår att det nuvarande delade systemet, i varje fall där arbetsvården avser yrkesutbildning, skall avlösas av ett annat, där ersättning utges enbart i form av bidrag från arbetsmarknadsverket. Under beredningen av verkens framställning har det framgått att frågan är komplicerad och berör andra problem om samordning av förmåner från socialförsäkringen och = arbetsvården. Överläggningar har ägt rum med företrädare för riksförsäkringsverket och arbetsmarknadsstyrelsen. Fortsatta överväganden pågår f.n. inom socialoch inrikesdepartementen. Något slutligt ställningstagande har ännu ej gjorts.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation och för hans utförliga redogörelse för de regler som gäller för sjukpenning och utbildningsbidrag när handikappad genomgår arbetsvård. Det var ett mycket otillfredsställande förhållande som uppstod genom försäkringsdomstolens beslut och det cirkulär som riksförsäkringsverket utfärdade med anledning av detta beslut och som statsrådet har redogjort för. Det måste väl vara en alltför låg målsättning vid rehabilitering att genom indragning av sjukpenningen försvåra en fortsatt utbildning när man kan bedöma att arbetsinkomsten skall uppgå till minst hälften av vad den handikappade tjänade innan han blev sjuk. Är det verkligen rimligt att begära att någon skall kunna godta en sådan begränsad målsättning? Beslutet kom ju också som ett dråpslag för många. Sjukpenningen drogs in med ekonomiska svårigheter och avbruten utbildning som följd. Tyvärr måste jag konstatera att statsrådet inte svarade på min första fråga, som gällde om statsrådet ansåg ett sådant förhållande tillfredsställande. Inte heller på min andra fråga fick jag något svar, såvitt jag kan konsta tera. Är statsrådet verkligen inte beredd att vidta sådana åtgärder som upphäver de negativa verkningarna av riksförsäkringsverkets cirkulär, så att samhället med kraft kan hjälpa och stimulera de handikappade till att komma ut på arbetsmarknaden och som syftar till att de handikappade skall få inkomster som åtminstone motsvarar vad de hade innan sjukdomen inträffade. Detta bör då ske med sådant ekonomiskt stöd att man inte får det sämre än man hade innan riksförsäkringsverket måste dra in sjukpenningen. Det är väl ett gemensamt intresse för de handikappade och samhället att vederbörande erhåller sådan arbetsvård att han kan göra största möjliga arbetsinsats. Denna arbetsvård bör enligt min mening betalas av samhället genom något av de organ som har hand om rehabiliteringsfrågor i vårt land. Genom att de handikappade får utbildning och anställning avlastas ju försäkringskassorna kostnaden för sjukpenningen. Nu begär man av den sjuke att han skall avstå från sin sjukpenning när han kommit så långt i sin utbildning att han kan bli halvt avlönad mot tidigare. Visserligen får han utbildningsbidrag när sjukpenningen upphör, men dessa bidrag blir i många fall lägre än vad sjukpenningen ger, något som statsrådet tydligen inte vill kännas vid. Man kunde nästan få det intrycket av svaret att statsrådet ansåg det vara en fördel att få utbildningsbidrag. Han säger nämligen: »Upphör sjukpenningen, stiger utbildningsbidraget alltså till den nivå som gäller för andra som deltar i arbetsmarknadsutbildning.» Jag vet exempel på personer som förlorat 500 kronor i månaden på att sjukpenningen drogs in och nära 800 kronor i månaden på att samtidigt också stimulansbidraget försvann och dessa båda inkomster ersattes med utbildningsbidrag. Enligt min mening är det ytterst angeläget att den som genomgår utbildning eller arbetsvård i vidare mening inte får det sämre än när han är sjuk skriven. Ett sådant förhållande råder nu i många fall och försvårar i hög grad möjligheterna att återföra de sjuka och skadade till produktivt arbete, och minskar därmed också möjligheterna för dem att själva försörja sig i en för dem meningsfull sysselsättning. Både riksförsäkringsverket och arbetsmarknadsstyrelsen har insett detta och gjort framställningar till regeringen om en bättre tingens ordning. Man har också lämnat konkreta förslag till lösningar på så sätt att under utbildningstiden skall bidrag utgå från arbetsmarknadsverket och att bidraget i varje särskilt fall inte skall understiga vad sjukpenningen och det s.k. stimulansbidraget skulle ha gett tillsammans. Därmed skulle ju frågan vara löst, om bara regeringen handlade. Det här förslaget lämnades under fjolåret. Men nu säger statsrådet i interpellationssvaret att frågan är komplicerad, att man haft överläggningar med verken, att överväganden pågår och att inget ställningstagande gjorts. Man får nästan ett intryck av att verkens skrivelser skapat problem för regeringen, problem som regeringen inte lyckats lösa men som den tydligen inte heller gjort mycket för att lösa. Svaret verkar ganska oengagerat. Under tiden är det många handikappade som inte har möjlighet att fullfölja utbildningen eller att börja en sådan, då den ekonomiska situationen försämras för dem så snart sjukpenningen dras in. Herr talman! Jag tog upp denna fråga här i kammaren också under förra årets höstsession. Statsrådet svarade då att han inhämtat att riksförsäkringsverket och arbetsmarknadsstyrelsen inom kort skulle komma att lägga fram förslag i ämnet och att Kungl. Maj:t i vanlig ordning skulle pröva förslagen. Verkens förslag kom för cirka ett år sedan. Men hur blev det med den vanliga prövningen? Är det »vanlig ordning» att regeringen prövar sådana här frågor under ett helt år utan att ta ställning och utan att kunna lämna nå got svar på när ett slutligt ställningstagande skall äga rum? Statsrådet svarar över huvud taget inte på om regeringen är beredd att vidta åtgärder i frågan med syfte att lösa den. När det gäller ärenden som rör handikappade tycker jag det är angeläget att problemen klaras upp snabbt. Tyvärr innehåller svaret endast en redogörelse för läget men inte något svar på mina frågor. Jag tackar än en gång statsrådet för svaret.
Herr talman! Jag vill säga till herr Österdahl att det komplicerade systemet inte är ett uttryck för en målsättning — det är angeläget att det inte blir någon sammanblandning på den punkten. Jag vill också säga till herr Österdahl att vid överläggningar med verken har det rått enighet om att de förslag som föreligger inte är tillfredsställande. Jag överväger emellertid att tillsätta en mera allmän utredning om försäkringens medverkan i rehabiliteringen. Här föreligger verkligen komplicerade problem, och jag begärde egentligen ordet för att på ett par punkter fästa uppmärksamheten på dessa. Den grundläggande svårigheten i fråga om samordningen av förmånerna vid arbetsvård hänger samman med att ersättningsnivån inom sjukförsäkringen i många fall är högre än den som gäller för stödet vid arbetsmarknadsutbildning. En sådan skillnad i ersättningsnivåer skapar alltid svårigheter när förmånerna skall samordnas, och detta antar jag att herr Österdahl är väl införstådd med. I vilka fall den högre nivå som sjukpenningen ger skall gälla vid arbetsvård är också enligt rådande praxis beroende av kriterier som ofta måste vara ganska svåra att tillämpa. Det kan t.ex. vara oklart om en arbetsvårdsåtgärd har kommit till stånd som resul tat av sjukdom. Inom arbetsvården kan man i själva verket sida vid sida finna personer som i det ena fallet deltar i arbetsvården som en följd av sjukdom och i det andra fallet till följd av arbetslöshet. Ofta griper sjukdom och arbetslöshet på ett eller annat sätt in i varandra. Sjukdomsfallet kan i sammanhanget framstå som något av en tillfällighet. Ju mer omfattande åtgärder som det blir fråga om under arbetsvården — t.ex. en långvarig utbildning — desto svårare kan det vara att urskilja ett samband mellan den åtgärd som kommer till stånd och en föregående sjukdom. Bedömningen underlättas inte heller av att vederbörande allmänt sett måste vara någorlunda frisk för att kunna delta i utbildningen. Till detta kommer de administrativa svårigheter som samordningen för med sig, framför allt ett betungande aviseringsförfarande myndigheter emellan. Herr talman! Jag har velat ge dessa synpunkter för att ytterligare belysa vad jag sade i interpellationssvaret om att frågan är komplicerad. Som jag klart uttalade i mitt svar är den under övervägande inom såväl socialdepartementet som inrikesdepartementet — självfallet i samverkan departementen emellan. Men, herr Österdahl, jag vill understryka att målsättningen för rehabiliteringen är en fråga av stor angelägenhetsgrad. Det system som för närvarande gäller har, som jag har velat betona, så många komplicerade sidor att vi verkligen har anledning att överväga och fundera mycket. Det är vad som sker. Herr talman! Detta var det tillägg jag ville göra.

Herr talman! Jag tackar för det ytterligare svaret på min fråga. Det är mera tillfredsställande än det första, av vilket jag egentligen inte fick någon klar het om statsrådets inställning i ärendet. Nu säger statsrådet att läget är otillfredsställande, och det kan man på alla sätt hålla med om. Det kan inte vara tillfredsställande att en handikappad eller tidigare sjuk person med hänsyn till utbildningstiden måste ta sikte på ett yrke som bara ger hälften av den arbetsinkomst som vederbörande tidigare haft. De som genomgår rehabilitering måste få välja yrke med hänsyn bl.a. till sina förutsättningar och inte med hänsyn till den tid under vilken sjukpenning kan utgå. Statsrådet säger också att han överväger en allmän utredning av dessa frågor, och det är tacknämligt. Men hur länge en sådan utredning kommer att pågå vet man naturligtvis inte. Det vore olyckligt om en lösning av denna fråga inte skulle kunna ske innan en sådan allmän utredning är färdig. Resultatet kan låta vänta på sig i flera år. För dem som genomgår utbildning medför den nedsatta sjukpenningen svårigheter. Man vet över huvud taget inte när nedsatt sjukpenning börjar utgå. Det måste också vara svårt för en läkare att bedöma när den tänkta framtida arbetsförhet, som ger halv arbetsinkomst, inträder. Detta prövningsförfarande är inte tillfredsställande. Man borde i stället kunna låta arbetsmarknadsstyrelsen lämna extra bidrag till dem som på detta sätt är under utbildning även om man inte kan ena sig om var medlen skall tas. Den saken bör naturligtvis regeringen kunna avgöra. På det sättet skulle vi få till stånd ett högre bidrag som från början var fastställt att utgå under ett eller kanske ett och ett halvt år. Då behöver man inte göra denna svåra och osäkra prövning för att fastställa när arbetsförheten inträder. Statsrådet sade vidare att det ofta är oklart om arbetsvården är en följd av arbetslöshet eller av sjukdom eller av båda delarna. Det är naturligtvis alldeles riktigt, men förutsättningen för att en person skall få sjukpenning är ju att han är sjuk. Personer som omskolas på grund av arbetslöshet och inte haft sjukpenning och inte heller av sjukkassan blivit anmodade att kontakta arbetsvårdsorganet kan såvitt jag förstår inte få sjukpenning. Man kan alltså endast få sjukpenning om man är sjuk när det blir aktuellt med denna utbildning. Det är också ett faktum att vi nu har ett tungt aviseringssystem, som skulle kunna förenklas genom den föreslagna lösningen. Jag hoppas i varje fall att regeringen snart tar ställning till denna fråga och bestämmer vilken myndighet som skall bidra med pengarna så att inte verken skall behöva diskutera detta. Jag är glad över att statsrådet är positivt inställd. Jag hoppas att han snarast möjligt tar itu med frågan och söker lösa den, så att de handikappade inte skall behöva känna denna osäkerhet när de påbörjar sin utbildning.

Herr talman!

De tre första frågorna bygger på en pressuppgift om att TV 1 inte kommer att lägga ut några produktioner hos fria producenter under vare sig innevarande eller nästa budgetår. Efter det att interpellationen väcktes har Sveriges Radio i ett pressmeddelande klargjort att såväl TV 1 som TV 2 för närvarande har ett flertal produktioner utlagda hos fria producenter. Med anledning av interpellantens tredje fråga vill jag dessutom framhålla, att riktpunkterna för televisionens sändningstidsutveckling och produktionssammansättning budgetåret 1970 71. Då emellertid Sveriges Radios medelsram för sistnämnda budgetår fastställs först våren 1970, blir av naturliga skäl möjligheterna begränsade för programledningarna att nu göra större bindande utfästelser till producenter utanför företaget. Vad slutligen beträffar interpellantens fjärde fråga har det enligt min mening inte framkommit något som tyder på att Sveriges Radio avlägsnat sig från de åsyftade riktlinjerna för programproduktionen. Jag vill i sammanhanget nämna att, enligt vad jag erfarit, 1968 års filmutredning, i vilken interpellanten för övrigt är ledamot, för närvarande behandlar formerna för att öka samarbetet mellan Sveriges Radio och producenter utanför företaget.

Herr talman! Jag ber att till chefen för utbildningsdepartementet få framföra mitt tack för det positiva svaret på min interpellation. Jag tackar också för att departementschefen trots mycket arbete och resor kunnat svara på interpellationen inom så kort tid. Av svaret framgår enligt min uppfattning klart att departementschefen inte anser att Sveriges Radio-TV skall ha produktionsmonopol. I svaret hänvisas till eit pressmeddelande från Sveriges Radio-TV, där det bl.a. heter: »Båda kanalerna avser också att framdeles fortsätta detta samarbete med de fria producenterna.» Detta uttalande är något oklart, i det att man säger »framdeles». Jag skulle gärna vilja ha departementschefens förtydligande i det avseendet. Om Sveriges Radio-TV avser att göra ett längre uppehåll i beställningen av sina produktioner hos fria producenter, måste detta vara mycket olägligt för de fria producenterna. Gör man ett uppehåll på t.ex. ett och ett halvt år, måste det bli svårt för de producerande företagen att behålla den personal som är nödvändig för sådan produktion. Därför måste det vara önskvärt att en kontinuerlig produktion kan ske hos dessa företag. I anslutning till detta meddelande har jag fått veta att TV-kanalerna för närvarande inte lagt ut några produktioner av större omfattning hos de fria producenterna. Dessutom har det kommit till min kännedom att både TV1 och TV 2 nyligen avböjt produktionssamarbete kring ett projekt med Filminstitutet, nämligen inspelning av en film efter boken »Legionärerna», som man dock tycker är en så pass uppmärksammad bok att det kunde varit anledning att reflektera på filminspelning av densamma. Vad gäller TV 2 har denna kanal nyligen startat sina sändningar, men kanalen har enligt riksdagens beslut förberett sändningarna under ungefär ett år. Under den tiden har enligt tillgängliga uppgifter inga utläggningar av betydelse skett från kanalens sida. Totalt sett har sålunda utläggning av produktion från Sveriges Radio varit av ringa omfattning och knappast stått i överensstämmelse med riksdagens år 1966 angivna riktlinjer att Sveriges Radios programproduktion i princip bör ske i konkurrens med de fria producenterna. De av riksdagen förutsatta konkurrensförhållandena har således inte kommit till stånd. Självfallet måste det vara väsentligt av såväl kulturella som samhällsekonomiska skäl att de kreativa och tekniska produktionsresurser som finns tillgängliga utanför Sveriges Radio utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Det finns en uppenbar risk för att, i den mån nu nämnda resurser inte kontinuerligt används i tillfredsställande omfattning, de successivt kommer att försvinna. I sitt svar på min tredje fråga har departementschefen betonat att Sveriges Radios medelsram för budgetåret 1970/ 71 fastställes först på våren 1970. Då kan givetvis Sveriges Radio inte heller till hundra procent veta hur man skall använda de medel om vilka man ännu inte fått något besked. Riksdagen har fri rätt att bestämma både hur mycket medel Sveriges Radio skall få till sitt förfogande och på vilket sätt de skall disponeras. Jag förstår mycket väl att en viss planering av produktionen måste ske, men i denna planering kan också intas program från fria producenter, och det måste alltid finnas en vid marginal, som också den kan tillåta utläggning av fri produktion, eftersom Sveriges Radio inte vet hur mycket pengar man kommer att få under det följande budgetåret. Statsrådet Carlsson har också i interpellationssvaret erinrat om att 1968 års filmutredning behandlar relationerna mellan filmen och TV. Det är riktigt som departementschefen påpekar, att jag är medlem av denna utredning, och jag ser det som mycket positivt att regeringen haft så stort intresse för den svenska filmproduktionens framtid, att man tillsatt en särskild utredning. I utredningsdirektiven sägs det också ifrån att man skall utreda frågan om relationerna mellan televisionen och den svenska filmproduktionen.

Det måste vara mycket lämpligt att ett sådant samarbete sker, eftersom man arbetar med samma media och samma tekniska utrustning m.m. Jag säger detta utan att på något sätt vilja föregripa det förslag som utredningen om filmproduktionen kommer att lägga fram. Jag vill också gärna framhålla en principiell synpunkt på dessa frågor. Jag har av skäl, som jag inte skall redovisa just nu, kunnat acceptera att Sveriges Radio-TV har ett sändningsmonopol i vårt land. Jag har inte velat förorda en kommersiell television. Jag känner dock ett visst obehag när man ibland i diskussionerna om demokratin påpekar att det i Sverige finns en helt statskontrollerad radio och TV. Jag har emellertid accepterat den saken, men för att så långt som möjligt — om jag så får säga — trubba av den monopolställning som Sveriges Radio-TV har i sändningsavseende vore det önskvärt att man i produktionen använder fria producenter i största möjliga utsträckning. Med fria producenter menar jag inte endast freelancers som Sveriges Radio-TV använder för vissa arbeten. Även om den formen av TV-arbete är önskvärd bör det observeras att detta egentligen är en tillfällighetsanställning av medarbetare som Sveriges Radio-TV gör och att dessa ändå kommer att arbeta inom monopolets ram. Jag vill också framhålla den konstnärliga friheten i detta sammanhang. Det är självklart att om de kreativa krafterna har ett enda företag att vända sig till när det gäller TV-produktionen kan detta verka hämmande för den konstnärliga friheten. Det kan tänkas att en freelancer erbjuder ett arbete åt Sveriges Radio-TV men inte får det ac cepterat. I många fall kan han försöka hos ett annat företag, men finns det bara ett enda företag är det ju omöjligt att få arbetet producerat. Det skulle också för tittarna vara betydligt bättre om en allsidigare produktion förekom inom TV-branschen än vad som är fallet inom ett rent monopolföretag. Flera av de mest populära TV-programmen — t.ex. Pippi Långstrump, Vi på Saltkråkan, Barnen i Bullerbyn, Elsa Beskows sagor, Kullamannen och den nu pågående Kråkguldet — har producerats utanför Sveriges Radio-TV. Jag tror att alla är eniga om att det har varit mycket värdefulla produktioner, och en tittaropinion skulle säkert säga att man gärna vill se flera program av den kvaliteten. Det är också att observera att dessa TV-program hör till våra bästa försäljningsobjekt utomlands. Ofta påpekas det att kostnaderna blir stora när man anlitar producenter utanför Sveriges Radio-TV.

Jag vill dock liksom i hela mitt anförande vara positiv och säga, att herr Unsgaard också har förklarat att om filmbranschen på längre sikt kan konkurrera så att man därifrån får bättre TV-program till lägre pris än man själv kan åstadkomma bör detta leda till att de egna investeringarna hålls nere. Det är likaså positivt när herr Wallqvist talar om »miljonproduktioner utanför Sveriges Radio». Detta visar ändå att han tänkt sig att det inte skulle vara omöjligt att lägga ut sådana produktioner vid någon tidpunkt. Med detta, herr talman, konstaterar jag att det finns oerhört mycket som talar för att man lägger ut så stor produktion som möjligt utanför Sveriges Radio. Jag är tacksam om statsrådet möjligen skulle vilja göra ett förtydligande när det gäller att kontinuerligt lägga ut produktion, som riksdagen har dragit upp riktlinjer för, och om att man med »>fria producenter> bör avse inte bara de som utför ett arbete för Sveriges Radio utan även producentföretag i vanlig mening. Herr talman! Jag ber än en gång få tacka statsrådet för svaret på min interpellation.
Herr talman! Jag tror att jag kan göra mitt svar relativt kortfattat. Jag skulle emellertid vilja börja med att reagera mot ett uttryck som herr Bengtson — möjligen oavsiktligt — använde, nämligen då han talade om en helt statskontrollerad radio och TV. Jag har för bara någon timme sedan använt en hel del energi i medkammaren på att försöka övertyga en mittenbroder till herr Bengtson om att jag som statsråd inte får lägga mig i de enskilda programmens utformning. Vi har ett uppbyggt system som verkligen inte innebär nå gon helt statskontrollerad radio och TV, och jag tycker inte att vi skall sprida den felaktiga föreställningen. Herr Bengtson sade vidare att man endast har ett företag att vända sig till. Det är naturligtvis riktigt, men jag vill ändå understryka konkurrensen mellan de två kanalerna, som ju inte är oväsentlig för producenterna. Herr Bengtson räknade upp en rad exempel på att man från Sveriges Radio i det förgångna har lagt ut uppdrag, och detta visar att hans nu framförda önskemål tidigare väl har tillgodosetts. Jag kan fortsätta exemplifieringen med aktuella projekt. TV 2 förhandlar just med ett filmbolag om ett serieprogram, och som exempel på utlagda aktuella produktioner kan nämnas att för TV1 gör Lennart Olsson tre filmer om bilsamhället, Berndt Klyvare en film med arbetsnamnet »Fragment av Europa», Pål Nils Nilsson porträtterar arkitekten Ralph Erskine, Lasse Forsberg gör en film om zigenare 0. s. v. På samma sätt gör för TV 2 Ingela Romare och Lennart Malmer en reportageserie från Afrika, Sven Lindqvist och Peter Torbjörnsson en från Sydamerika och Steve Hopkins en från USA, Sven Wohlin ett naturprogram 0. s. Vv. Jag skulle emellertid vilja säga allmänt beträffande dessa fria producenter, att som sådana skall betraktas inte bara den egentliga branschen utan också de enskilda filmskapare, frilansar, som jag här har gett exempel på. Även om det inte finns någon anledning att i detalj gå in på de olika kanalernas politik kan det vara värt att notera att de för närvarande framför att göra större satsningar på ett bolag väljer att sprida ut uppgifterna. En sådan utläggningspolitik tycker jag står väl i överensstämmelse med andan i 1966 års riksdagsbeslut. Herr Bengtson har ju i andra sammanhang gjort sig känd som förespråkare för en aktiv lokaliseringspolitik, och jag hoppas det gäller även för detta område att vi inte skall gynna bara de stora och starka. Jag skulle också till slut vilja understryka att man inom Sveriges Radio strävar efter att stärka kostnadsmedvetandet genom att programenheterna får ett direkt inflytande över de kostnader som är förenade med deras verksamhet. Det system för interndebitering, kombinerad med affärsbokföring, som nu håller på att införas kommer att medföra att programenheterna debiteras fullt pris även för företagets egna resurser. Det ger programledningen helt andra möjligheter än nu att överväga produktion inom företaget som alternativ till anlitande av resurser utanför Sveriges Radio. Denna interndebitering och affärsbokföring beräknas vara provisoriskt samordnade den 1 juli nästa år. Därefter kommer detta redovisningssystem att utvecklas successivt. Jag föreställer mig att det just ur herr Bengtsons synpunkt kan vara positivt att det finns en medveten strävan inom Sveriges Radio att åstadkomma en reell kostnadsbelastning på företagets egen produktion och därmed skapa konkurrens på lika villkor för Sveriges Radio och de utanför stående grupperna.

Herr talman! Jag vill gärna instämma med statsrådet i att det — i varje fall i dagens debatt — inte är så stor skillnad mellan våra uppfattningar. Jag vill ytterligare betona att interndebiteringen, när den är klar, blir en stor tillgång när det gäller att göra jämförelser. Jag skulle vilja tillägga att det givetvis bör vara på fullständigt lika grunder som man i så fall gör jämförelser med andra företag. Man måste ta hänsyn också till alla fasta kostnader för Sveriges Radio om man skall göra en rättvisande jämförelse med de andra företagen. Det har statsrådet inte bestritt på något sätt, men jag vill ändå betona detta. Jag sätter också stort värde på att mitt uttalande kommer att föras vidare. Jag är även helt med på vad statsrådet sade beträffande mitt intresse för lokaliseringspolitiken och att man bör sprida de olika uppgifterna. Från det största och starkaste företaget, Sveriges Radio, bör man då gärna lägga ut en del arbeten på de andra företagen, som allesammans räknas för små i jämförelse med Sveriges Radio. Det kanske råder enighet också om detta. Sedan har vi det uttryck som statsrådet började med, nämligen »helt statskontrollerad». Det kanske inte direkt hör till den debatt som förs just nu, men makten hos detta bolag är i varje fall mycket stor, och vi har ju vårt avtal med Sveriges Radio-TV där vi sagt att vi inte får gå in på programproduktionen. Herr statsrådet har också hört att jag bevisligen inte alls har gjort detta; det är ju Sveriges Radio-TV:s egen sak. I övrigt har ju riksdagen möjlighet att besluta om Sveriges Radio TV, även om vi inte gör det i detalj. Konkurrensen mellan de båda kanalerna får man väl ta för vad den kan bli. Det är ju bra om den finns, men inom samma företag kanske man inte kan göra så särskilt mycket. Jag fäster inte några stora förhoppningar vid den. Det viktigaste som jag begärde ordet för, herr talman, var vad utbildningsministern sade beträffande det som är utlagt i produktion och det som står i pressmeddelandet från Sveriges Radio TV den 4 december. Där anges att båda kanalerna avser att framdeles fortsätta samarbetet med de fria producenterna. Dessutom står det i pressmeddelandet att TV 2 i dagarna förhandlar med ett filmbolag om ett serieprogram. >Framdeles» är emellertid ett svävande uttryck. Det kan bli på det sätt som gav anledning till interpellationen, nämligen att man säger att vi gör ett uppehåll på ett och ett halvt år. Det skulle vara mycket olyckligt för dessa pro ducerande företag om de skulle få ett sådant »hugg» i sin produktion. Detta tycker jag är litet oklart. De som finns omnämnda i pressmeddelandet är utlagda i produktionen, men efter vad jag kan bedöma är det till mycket stor del sådana som för tillfället är anställda inom Sveriges Radio TV. Man kan nog inte betrakta dem på samma sätt som de företag vilka vanligen arbetar självständigt med filmproduktionen. Exemplet från pressmeddelandet tillmäter jag inte så stort värde, utan det hade varit önskvärt att man hade talat om produktionen på ett annat sätt. Jag tackar för det kompletterande svaret, och jag tackar än en gång för svaret på interpellationen.

Herr talman! Herr Harald Pettersson har frågat mig dels om jag vill lämna kammaren en översiktlig redogörelse för nu gällande regler och praxis i fråga om ledighet för statsanställda som Önskar genomgå utbildning, dels om jag ämnar ta initiativ till vidgade möjligheter för statsanställda att erhålla ledighet för fortbildning och vidareutbildning för uppgifter inom och utom sitt nuvarande yrkesområde. När det gäller tjänstledighet för statsanställda som önskar gå igenom utbildning måste man skilja mellan frågor om beviljande av tjänstledighet och om vilka avlöningsförmåner som utgår under beviljad tjänstledighet. Enligt 3 § statstjänstemannalagen får avtal inte träffas om rätt till annan 1edighet än semester. Således kan avtal inte träffas om rätt till tjänstledighet för t.ex. utbildning. Avgörandet av denna fråga tillkommer arbetsgivaren. Däremot kan man träffa avtal om rätt till avlöningsförmåner under tjänstledighet. I allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän regleras frågan om löneavdrag under tjänstledighet för bl.a. studier. Bestämmelserna innebär att ordinarie tjänstemän, extra ordinarie tjänstemän och flertalet extra tjänstemän har rätt till lön med B-avdrag sammanlagt 240 dagar — för viss lärarpersonal 360 dagar — under loppet av tio på varandra följande kalenderår, om arbetsgivaren finner studierna angelägna från tjänstesynpunkt. Dock skall intet avdrag göras för någon del av tjänstledighetstiden, när det är fråga om utbildningskurs vid verket eller om studier som arbetsgivaren anser vara synnerligen betydelsefulla från tjänstesynpunkt. I övrigt skall C-avdrag tillämpas. Förmånligare regler gäller för vissa personalgrupper, t.ex. i fråga om anställda inom affärsverk som bedriver studier i utlandet. Lön med B-avdrag betyder att omkring 70 Z av ordinarie lön utgår. C-avdrag innebär att ingen lön utbetalas. För statliga arbetstagare som inte är tjänstemän kommer fr.o.m. den 1 januari 1970 enligt ramavtalet att gälla i princip likartade regler om förmåner under tjänstledighet för studier som beträffande tjänstemän finns meddelade i AST. Enligt punkt 3 i kungörelsen om utövande av arbetsgivarens befogenhet i vissa fall enligt AST skall Kungl. Maj:t eller den myndighet, som Kungl. Maj:t utser, avgöra huruvida studier är synnerligen betydelsefulla från tjänstesynpunkt. Med arbetsgivare förstås beträffande prövningen av annan fråga om lön under studier den myndighet som avtalsverket bestämt. dierna synnerligen betydelsefulla eller angelägna från tjänstesynpunkt får tjänsteman således behålla lönen helt eller delvis. Tjänstemannens önskemål om att delta i studierna och myndighetens intresse av att så sker sammanfaller i dessa fall mer eller mindre. Dei saknas därför enligt min mening i dessa fall anledning att i det av herr Pettersson angivna syftet undersöka myndigheternas praxis. En sådan undersökning är dessutom tidsödande. När det gäller tjänstledighet för andra studier föreligger inte ett så starkt myndighetsintresse att den anställde under utbildning får behålla någon del av lönen. Däremot har den anställde kvar sitt pensionsskydd och får i förekommande fall behålla sin rätt till löneklassuppflyttning, vilket medför kostnader för arbetsgivaren, Självfallet tillkommer svårigheten att skaffa vikarie samt övriga problem som hör samman med ändrade personaldispositioner. Beviljande av tjänstledigheter måste därför naturligen vägas mot kravet på verksamhetens behöriga gång vid myndigheterna. Anledningar till tjänstledighet med C-avdrag för studier kan vara mycket skiftande. Förhållandena varierar både mellan olika myndigheter och lokalt inom samma myndighet. En undersökning av myndigheternas praxis i fråga om beviljande av tjänstledighet med C avdrag för studier skulle därför behöva göras mycket omfattande för att en klar bild av förhållandena skulle kunna erhållas. Inom den begränsade tid som stått till förfogande för att besvara denna interpellation har det inte varit möjligt att göra en sådan undersökning. Frågan om möjlighet för anställda att få tjänstledighet för studier är enligt min mening av stor betydelse. På grund av de skiftande förhållandena inom myndigheterna anser jag det emellertid inte lämpligt att alla frågor om tjänstledighet med C-avdrag skall avgöras centralt. Varje myndighet måste på eget ansvar fatta dessa beslut, givet vis under hänsynstagande till den enskildes berättigade intressen. Däremot kan centralt meddelade generella anvisningar med riktlinjer för bedömning av ärenden om tjänstledighet med C-avdrag för bl.a. studier vara till hjälp för myndigheterna. För att få underlag till sådana allmänna riktlinjer för myndigheternas handlande uppdrog jag den 9 oktober i år åt en särskild sakkunnig att undersöka frågan om tjänstledighet med C-avdrag för tjänstemän underkastade AST. Den sakkunnige har arbetat skyndsamt och har i dagarna lagt fram förslag till riktlinjer för myndighets handläggning av ärenden om bla. tjänstledighet med C-avdrag för studier. Den sakkunnige har inte gjort någon allmän kartläggning av myndigheternas praxis på området, vilket skulle ha fördröjt slutförandet av uppdraget, utan begränsat sig till kontakter med några myndigheter. Förslaget, som för närvarande bereds inom finansdepartementet, innebär att myndighet får medge tjänsteman tjänstledighet med C-avdrag högst 1 080 dagar under tio kalenderår i följd. Inom denna ram skall myndigheten enligt förslaget iaktta en välvillig inställning till ansökningar om tjänstledighet för studier vid institution som drivs av staten eller som åtnjuter bidrag av statsmedel. Detta bör gälla även om studierna inte direkt kommer det arbetsområde till godo inom vilket tjänstemannen för tillfället verkar, eftersom det torde vara till fördel för staten som arbetsgivare i stort att personalen fortbildas. Jag har redan framhållit den stora betydelse jag fäster vid möjligheten för de statsanställda att åtnjuta tjänstledighet för att delta i utbildning. Inte minst från bl.a. vuxenutbildningens synpunkt är det angeläget att arbetsgivaren underlättar denna genom att i största möjliga utsträckning bevilja erforderliga tjänstledigheter för att genomgå dylik utbildning. Jag finner det därför vara angeläget att möjligheterna att medge tjänstledighet för studier tas till vara och att onödigt restriktiva normer vid prövning av ansökningar om tjänstledighet för sådant ändamål inte tillämpas. Det framlagda förslaget kommer att snarast tas upp till avgörande. Det sammanfattande svaret på herr Petterssons första fråga är således att det enligt gällande föreskrifter och avtalsregler finns möjlighet för de statsanställda att få tjänstledighet för studier med helt eller delvis bibehållen lön under vissa omständigheter. Myndigheterna är också oförhindrade att medge tjänstledighet utan lön. Denna möjlighet utnyttjas i varierande grad, beroende på skilda förhållanden. Som svar på herr Petterssons andra fråga har jag redogjort för de åtgärder som jag redan vidtagit och ämnar vidta för att så långt möjligt underlätta för de statsanställda att få tjänstledighet för sådana studier varunder C-avdrag skall göras.